Fru talman! Det är mycket bra att statsministern sade att han blev orolig över mitt anförande. Det var fullständigt ogörligt att utläsa det ur statsministerns framträdande. Göran Persson talar om hårda ideologiska skiljelinjer. Det gör Göran Persson nu och då. Det är väl i så fall bra om det finns rejäla ideologiska skiljelinjer. När Persson eller någon av hans ministrar talar om skattesänkning är det helt korrekt. När jag citerar Mona Sahlin - in extenso - där hon säger att det är bråttom med skattesänkningar finns det inga ideologiska skiljelinjer. Då kommer det från hästens mun. Tänk er om en borgerlig regering hade befriat 17 av landets 18 aktiemiljardärer från förmögenhetsskatt på deras aktier! Fundera på hur det hade låtit i kammaren från perssonskt och schymanskt håll. Jag vet inte hur det är med Miljöpartiet. Vi kan vara övertygade om att varje frågestund hade börjat med en kommentar för att markera en ideologisk skiljelinje, ungefär som det var från 1994 och framåt. Jag begriper inte varför ingen doktorand kan räkna ut hur många gånger de talade om ekonomin innan de svarade på frågan. Vi är helt överens om att arbetslösheten är ett gissel. Nu sade Göran Persson så här: Vi har löst arbetslösheten. Han hade i en replik tidigare krävt av oss att vi skulle känna att han visar ödmjukhet inför detta. Vi har löst arbetslösheten, sade han. Det är ett direkt citat. Persson virrar på huvudet när jag citerar honom. Det kan jag inte hjälpa. Regeringen vet ju att man inte har löst problemet med arbetslösheten ensam. Vi vet ju vad exporten har betytt för att få fart på Sveriges ekonomi. Vi vet ju hur oerhört beroende vi är av internationell konjunktur. Vi vet ju att exporten och suget drog i gång svensk ekonomi. Sedan vill jag inte på något sätt frånta Göran Persson och regeringen positiva, angelägna och betydelsefulla insatser. Jag tror dessutom att medlemskapet i EU spelade en avsevärd roll för att få fart på exporten. Statsministern önskade Tobisson lycka till med en resa ut i världen för att sälja böckling. Det väckte viss muntration. Det finns andra som har gett sig ut i världen på försäljningsresor, och ännu håller man på och sprätter i fiskrenset i KU. Vi får se hur det blir. Vi är säkert också alla överens om att skolväsendet spelar en oerhört stor roll för morgondagens arbetsmarknad. När man nu hör lovsången till svenskt skolväsende måste man ha rätt att ställa sig frågan om Skolverket hade fel när det slog fast att gymnasiereformen misslyckats. Jag hade dessutom tyckt att det hade varit väldigt värdefullt om Göran Persson hade sagt någonting om vad stöd och stöttapartierna för fram med sådan kraft som om det inte kostar någonting, nämligen arbetstidsförkortningen. Det hade varit värdefullt om Persson hade tagit upp detta. Folk går nästan omkring och tror att det inte kostar någonting. Det är något slags halsstarrighet som gör att det inte sker.

Fru talman! Jag tror att Alf Svensson ska kvalificera debatten i ett avseende. När vi nu kompenserar för egenavgifterna, som vi fick höja under våra krisår, är det klart att vi gör det med glädje om vi slipper låna till det. Men det Alf Svensson står för är ett skattepaket som nästintill är identiskt med moderaternas. Jag har hört att hans ekonomiske talesman har anslutit sig till uppfattningen att statsskatten ska avvecklas. Är det rättfärdigt att de som har det allra bäst ställt ska ha de största skattesänkningarna? Det finns en rättvisedimension också i skatter, Alf Svensson. Den kanske åtminstone ett kristdemokratiskt parti borde fundera över. Vad gäller skolan vill jag säga så här: Var försiktig. Det finns sådant som ska kritiseras. Men vi får inte hamna i läget att vi inte ser hur den svenska skolan fungerar i relation till skolor i andra länder i världen. Ser vi inte det förstår vi kanske inte så mycket av den verklighet som skolan har att hantera i dag och den verklighet som lärarna har att hantera och uppenbarligen hanterar på ett sådant sätt att den svenska skolan är den mest framgångsrika i Europa. Det innebär inte att vi inte ser bristerna, men vi ska vara rättvisa och sansade och inte använda den typ av våldsamma angrepp som har riktats från talarstolen i dag för att ge oss på någonting som ändock i långa stycken fungerar väl, men som i vissa delar verkligen behöver reformeras. Redogör för er skattepolitik, Alf Svensson, och för varför statsskatten ska avskaffas med de gigantiska konsekvenser det har för fördelningen i landet.
Fru talman! Göran Persson vet väldigt väl hur vår skattepolitik är presenterad i motionen. Det skulle inte falla mig in att tro att landets statsminister inte har tagit del av kristdemokraternas skattepolitiska förslag. Men det är lika självklart som amen i kyrkan, Göran Persson, att jag på den minut jag har kvar inte kan presentera den. Vi har inte föreslagit att statsskatten ska bort. Bo Lundgren har sagt att detta ska ske på sikt. Han har däremot inte berättat vad som ligger i begreppet "på sikt". Göran Persson behöver inte göra ett så stort nummer av det här i kammaren. Sedan vet jag mycket väl att rättvisa hänger ihop med skattepolitik. Det var bl.a. därför jag tog upp det faktum att 17 av 18 av landets aktiemiljardärer - det är inte småfolk, precis - slipper att betala skatt på sina aktieinkomster.
Fru talman! Den sista effekten är ett resultat av åtgärder som vidtogs under Alf Svenssons regeringstid, då man skattebefriade o-listan, som drev börsens företag från a till o-listan. För att rädda förmögenhetsskatten var vi tvungna att göra detta. Alf Svensson har aldrig haft ett intresse av att ta ut förmögenhetsskatt; det vet vi om. Jag läser i Dagens Nyheter vad Mats Odell säger: I ett längre perspektiv är det riktigt att ta bort statsskatten. Gå ut och säg det om ni strävar efter detta! Driv den politiken, dvs. jättelika skattesänkningar för miljoninkomsttagare och ingenting för dem som är deltidsarbetare och låginkomsttagare. Säg det! Redovisa var ni står, och bär inte någonting som är oriktigt till andra människor. Låt mig sluta med att säga följande: Redovisa nästa gång, Alf Svensson, hur det går i de landsting där kristdemokraterna regerar ihop med moderaterna.

Fru talman! Jag ska inte ställa någon fråga till statsministern, men jag ska säga att jag också är undrande över sättet att beskriva situationen i skolan. Jag kan inte ha något förhållningssätt till en undersökning som Göran Persson står här och håller i, som ska komma senare. Men jag gör som många andra av oss förtroendevalda. Jag reser, träffar människor som arbetar i skolan och träffar elever. Jag läser tidningar och rapporter. Jag kan se att ungefär var fjärde yngre lärare i dag funderar på om han eller hon över huvud taget har valt rätt yrke eller ska hoppa av. Man kan se att var fjärde elev i grundskolan går ut utan att ha tillräckliga kunskaper. Att stora grupper elever inte klarar sig igenom systemet utan går ut utan riktiga kunskaper kan inte vägas upp av att några - för all del många - har passerat skolan och fått bra jobb i framtidsbranscher. Jag tycker inte att man kan glida över detta som om det inte var något problem. Det är ett stort problem att inte alla får de riktiga möjligheterna i skolan. Det borde vi ägna större omsorg åt den dag då vi som skolelever slutar skolan. Det liknar lite den tudelning som vi har på annat sätt i landet. Många av oss får möjlighet att nyttiggöra oss en god ekonomisk utveckling, medan å andra sidan en stor grupp, många svenskar, inte får den möjligheten. Det är en sorts klyvning som liknar den i skolan. Många klarar sig igenom, många kan få bra jobb, många å andra sidan, en stor minoritet, går inte genom skolan med riktiga kunskaper. På samma sätt får inte många människor ute i landet möjlighet att ta del av den ekonomiska välgång som ändå har skapats i Sverige. De här två frågorna betyder så mycket i det politiska arbetet inför valet. Vi kommer ihåg mantrat: vård, skola, omsorg. Vård och omsorg tycker jag att vi har klarat av rätt bra, men skolan är den del som borde tas med lite större allvar än vad jag tycker statsministern visade under debatten.

Fru talman! Nu har statsministern ingen talartid kvar, men det kanske går att kommunicera medelst nick, som det gjordes förra året här. Jag kommer att ställa några frågor. Den ekonomiska uppgång som vi lever i nu präglas tyvärr också av en hel del på minuskontot. Förutom utbrändhet, stress, ökade sjukskrivningar, ökad läkemedelskonsumtion visar de gröna nyckeltalen på en del problem med ökad miljöbelastning till följd av det höga samhällstempot och den höga konsumtionen. Jag vill därför fråga statsministern om han delar min uppfattning att läget nu är sådant att en arbetstidsförkortning är nödvändig och berättigad. Jag ser ingen huvudrörelse över huvud taget, men jag hoppas att statsministern funderar vidare på frågan. Jag ställer en fråga till: Delar statsministern min uppfattning att en 30-timmarsvecka och 20 % mer i plånboken 2015 är bättre än en 40-timmarsvecka och 50 % mer i plånboken? Jag noterar att statsministern tänker vidare också i den frågan.

Fru talman! Alf Svensson ställde en fråga till statsministern som statsministern inte heller hann svara på. Jag tänkte svara på den. Det gällde vad en arbetstidsförkortning kostar, eftersom en arbetstidsförkortning inte är gratis. Nej, det är riktigt, en arbetstidsförkortning är inte gratis. Den kostar i något lägre tillväxt, i en något mindre ökning av konsumtionsutrymmet. Men en bibehållen 40-timmarsvecka är inte heller gratis. Stress och sjukskrivningar till följd av ett högt samhällstempo kostar också. Miljöförslitningen till följd av den överkonsumtion som faktiskt bli följden om vi inte minskar arbetstiden är inte heller gratis. Avslutningsvis skulle jag vilja poängtera att ett perspektiv har saknats i dagens debatt. Det är barnperspektivet. Det är viktigt att se att så gott som all politik har med barnen att göra och att frågorna framstår lite annorlunda betraktade i barnperspektiv. I ett barnperspektiv är sänkt arbetstid en mycket angelägen reform. Det är det bästa sättet att ge föräldrar och barn med tid för varandra. I ett barnperspektiv är EMU inget neutralt projekt utan snarare ett barnfientligt projekt. Det är bättre för barn med rörliga växelkurser än med rörliga föräldrar. I ett barnperspektiv är det uppenbart att det är de höga koldioxidutsläppen som är problemet - inte bensinpriset. Vad är friheten att tanka sin bil billigt mot friheten att kunna vistas ute i solen utan att riskera hudcancer?

Fru talman! Från riksdagens ledamöter ber jag att få framföra vår stora uppskattning och ett varmt tack till talmannen och till de vice talmännen. Jag vill också vittna om vilken fröjd det är att arbeta ihop med riksdagens personal och möta så mycket kunnighet och gott humör och ett engagemang som håller även när vi behandlar sådana frågor som regelverket för muddring eller förutsättningarna för värdepapperiseringen. Det känns alldeles rätt - som vår talman här redovisade - att riksdagen nu utvecklar sitt arbete och stärker sin förmåga att möta den nya tidens krav. Vi vet också att det mitt i det välmående svenska samhället finns människor med ett plågsamt utanförskap och en stark känsla av vanmakt. Vad kan vi folkvalda göra så att människors vanmakt vänds till framtidstro och delaktighet? Demokrati utan deltagande, det är som en fågel med bruten vinge. Därför måste alla få chansen att vara med i demokratins gemenskap. Av andra parlament kan vi lära en hel del, men vi får också konstatera att Sveriges riksdag med vårtor och allt står sig väl i en internationell jämförelse. En förklaring till det är kanske att vi ständigt strävar efter att förbättra demokratins arbetssätt och att vi har den goda traditionen att riksdagens talman tar ett stort ansvar för att driva på demokratins utveckling. För det vill vi rikta ett särskilt tack till talmannen. Jag hörde en programledare i TV som sade att vi riksdagsledamöter inte vet vad som händer i Sverige, eftersom vi jämt sitter instängda i Riksdagshuset. Strax därpå läste jag i en stor tidning där man tvärtom tyckte att vi alldeles för mycket är borta från riksdagen. Enligt tidningen så har vi - hör och häpna - inte mindre än fyra månaders semester varje år, nämligen tre månader på sommaren och ytterligare en månad i övrigt under året. Tidningen tipsar sina läsare att om de gillar att lata sig på stränderna, då ska de satsa på politik. Man skriver: "Är du inne på att göra politisk karriär så kan du se fram emot många lediga sommardagar." Ack ja, dessa myter. Tänk om de kunde spridas ut på Sveriges åkrar i stället för att spridas i spalterna och i TV-kanalerna. Vilken härlig gröda vi skulle få. Trots allt tror jag att de flesta vet och förstår att riksdagsarbetet måste vara mer än själva arbetet i kammaren. Att vi gör uppehåll i kammararbetet är inte samma sak som att vi därmed slutar med allt annat riksdagsarbete. Tvärtom är det en given del av vårt arbete att sommar, höst, vinter och vår vara aktiva i vardagsverkligheten runtom i vårt land. Tillsammans vet vi 349 mycket om vad som händer i Sverige.

Så jag tror att de i TV-huset får anstränga sig rejält om de ska samla ihop 349 andra personer som tillsammans har lika stor kunskap om vardagsverkligheten runtom i Sveriges land.

Fru talman!

Ett stort och varm tack till er alla.